Fru talman! Herr Bohman åberopade förre försvarsministern Per Edvin Sköld, som i de avsnitt vi fick upplästa för oss uppenbarligen vände sig mot grupper som ville avskaffa försvaret. Hur kan herr Bohman påstå att dagens diskussion gäller ett avskaffande av det svenska försvaret? Det är nästan bottenrekord i denna debatt, som pågått i så många timmar. Förre försvarsministern Sköld blev när kriget var slut så småningom finansminister. Hur mycket har inte försvarskostnaderna i Sverige i penningvärde räknat stigit sedan Per Edvin Sköld lämnade finansministerposten! Och när han var finansminister befann vi oss ändå mitt i det kalla krigets epok. Den förstärkning av försvaret som kommit till stånd har genomförts under 1960-talet. Jag skulle för herr Bohman kunna berätta en del om diskussionerna om försvarsanslagen på 1950-talet. Jag har ingen annan mening än den Per Edvin Sköld gav uttryck åt i de stycken herr Bohman läste upp. Det vore vansinnigt om vi i ett läge som vi på sikt naturligtvis inte kan överblicka skulle avskaffa försvaret. Vi måste bibehålla försvaret, och vi måste bibehålla ett starkt försvar.

Han påpekar också att försvarskostnadernas andel av statsutgifterna har minskat. Ja men, herr Bohman, försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten har ju gått ned i praktiskt taget alla länder, och detta beror på att vi under framför allt 1960-talet haft en så kraftig produktionsutveckling både i väst och i öst. Försvarsutgifterna har inte någonstädes stigit i samma takt som produktionen tillväxt. Därför har försvarskostnadernas andel av bruttonationalprodukten minskat. Med de förändringar som skett i vår socialpolitik och skattepolitik under 1950-talet och 1960-talet och som har inneburit en ökning av de s.k. tranfereringarna är det självklart att försvarskostnadernas andel av statsutgifterna kommit att minska. Det beror alltså på den väldiga ansvällning av vår budget som skett genom dessa nya områden för transfereringar.

I det läget bör vårt land inte inrikta sig på en ökning av försvarsstyrkan eller försvarskostnaderna. Jag har tidigare här i dag försökt påvisa att vi har sällskap med väldigt många länder. När den internationella statistiken över försvarsutgifternas storlek blir klar för 1972 skulle jag tro att Sverige, med den sjuprocentiga höjning av försvarsutgifterna som vi beslutar om till följd av Kungl. Maj:ts förslag, kommer att ståta med att tillhöra de stater som ökar försvarsutgifterna mest. Det är det faktiska läget. Herr Bohman säger att det finns ingen klar tendens till avspänning. Det har dock av samtliga talare från samtliga partier tidigare i debatten här i dag sagts att det som förekommit under den senaste månaden, Bonnavtalen och nu sist Moskvaavtalet, har ytterligare bekräftat att avspänningstendenserna består. Och om man som herr Bohman gör jämför med förhållandena tio år tillbaka i tiden är det väl, herr Bohman, ändå en väldig skillnad på spänningsläget i världen 1972 och 1962. Vad har inte hänt under den tiden av tvång över supermakterna att finna möjligheter att förhindra det som höll på att hända framför allt 1962, en militär konfrontation som kunde ha lett till ett förintande av det här klotet! Man har ju på alla möjliga sätt lyckats dra sig ur alla de småkrig som har funnits sedan dess, och man har hela tiden daglig kontakt med varandra för att vara absolut säker på att man inte kommer i den situationen att man måste mötas med vapen. Man har under den senaste tiden bekräftat detta i en mängd avtal. Att då, herr Bohman, säga att det inte finns någon klar tendens är väl ändå att leva kvar, nästan som ensam på täppan, i en värld som vi håller på att komma ur. Med andra ord, det är inte bara det statsfinansiella läget som motiverar den förändring av försvarspolitiken på sikt som jag måste säga ett ord till om, utan det är också att vi bedömer behoven något annorlunda än under det kalla krigets år. Varför har vi från regeringssidan och från socialdemokratiskt håll över huvud taget inte kunnat överbrygga de motsättningar som finns, framför allt mellan oss och mittenpartierna? Herr Fälldin beklagade att vi inte hade tagit den chans som han menade hade funnits. Jag skall gärna försöka förklara det; det är alldeles klart att vi noga har övervägt den saken. Jag skall öppet redovisa varför det här försöket till förhandlingskompromiss inte har blivit av. Först och främst ansåg vi det alldeles omöjligt att komma överens med moderaterna, som har lagt sig för högt. Inte heller mittenpartierna har ju kunnat klara en uppgörelse med moderaterna. När det gäller mittenpartierna så erkänner jag gärna att i fråga om anslagen för nästa budgetår, där ju mittenpartierna inte har preciserat sig, borde det kanske ha funnits möjlighet till en uppgörelse. Men det här beslutet gäller ju, som jag har sagt, inte bara nästa budgetår, utan frågan om försvarsinriktningen på sikt. Jag har i tidigare anföranden i dag erinrat om kostnadsutvecklingen som har framtvingat en annan prioritering i försvarsplaneringen än hittills. Man har på borgerligt håll egentligen inte tagit någon hänsyn till detta. Man menar att det är möjligt att fortsätta i de gamla hjulspåren som om ingenting har hänt. Det är här som vår stora tveksamhet har kommit in. Mittenpartierna intog ju i försvarsutredningen ståndpunkter som där uteslöt en kompromiss i dessa frågor. Skulle vi vidare ha givit oss in på en kompromiss beträffande den framtida inriktningen av försvaret, skulle vi ha tvingats att ge avkall på för oss väsentliga principiella krav. I försvarsutskottet höll ju mittenpartierna i fråga om den framtida försvarsstrukturen fast vid sina ståndpunkter, och vi kom fram till att vi inte kan kompromissa om detta. Jag kan berätta att vi redan inför 1968 års försvarsbeslut övervägde att hårdare driva linjen om att ändra den framtida försvarsstrukturen i den riktning som vi redan då började skönja som den ekonomiskt och försvarspolitiskt enda riktiga. Men det var då kanske för tidigt. I dag är det hög tid att göra det. Väntar vi blir det för sent, och jag är övertygad om att flera av mina opponenter här, om de hade haft den överblick över och inblick i dessa frågor som jag fått under mina år som försvarsminister, skulle ha handlat på samma sätt som vi. Det handlar här inte alls om partipolitiska spekulationer. Det är fråga om en enligt vår mening realistisk syn på ett litet lands försvarspolitik. Våra resurser kommer alltid att vara begränsade, och då gäller det att använda pengarna så att vi får ut största möjliga försvarseffekt av dem. Vi visste mycket väl att vi, om vi intog den ståndpunkt vi övervägde och inte gav oss in i en kompromiss — ni menar att vi borde ha gjort det och trodde kanske att vi stod inför tvånget att göra det — skulle få det argumentet på halsen att man nu ser socialdemokraternas beroende av kommunisterna. De gör hellre upp med kommunisterna än med de borgerliga partierna. Ja, det där resonemanget har kanske haft tyngd en gång, men det förlorar undan för undan sitt värde. Bengt Gustavsson erinrade om samma sak. Jag vet inte hur kommunisterna kommer att rösta; vi har icke förhandlat med dem, och jag känner inte till några kontakter med vänsterpartiet kommunisterna i försvarsfrågan — vi har ju så olika meningar. Jag måste också säga att jag reagerar mot att man i pressen och delvis även i denna debatt gör det till en moralisk-politisk fråga om kommunisterna följer oss, när jag vet hur den borgerliga pressen jublar varje gång kommunisterna stöder de borgerliga och fäller regeringsförslag. Ni kan inte ha undgått denna reaktion, och ni kan inte heller förneka att ni själva har spekulerat i att med kommunisthjälp fälla den nuvarande regeringen. Ni har t.o.m. i vissa frågor för att kunna fälla regeringen anpassat er politik så att den skulle kunna passa kommunisterna. Då duger kommuniströsterna. Är det inte då bra skenheligt att stå här och oja sig över att kommunisterna i valet mellan era förslag och våra kanske röstar på våra? Jag tycker det. Jag vet inte om jag sedan skall gå in i en diskussion i de frågor som har diskuterats saktmodigt, lugnt och stilla på förmiddagen mellan experter i försvarsutredningen och i försvarsutskottet. Jag tror att jag avstår från det, eftersom den diskussion som partiledarna försökt ta upp egentligen har förts här tidigare.

Fru talman! Låt mig först rätta till vad som måste vara ett missförstånd. Jag har verkligen inte gjort gällande att regeringen har gjort upp i försvarsfrågan med kommunisterna. Jag uttryckte mig på det sättet att ni gick vidare er väg i förlitande på att kommunisterna i en slutvotering skulle komma att stödja ert förslag. Jag noterade också att det hade bekräftats av herr Werner i Tyresö, Men utgångspunkten var ju ändå den att man i utredningen blev överens om tre stora saker. Man blev överens om den allmänna värnplikten. Man blev överens om att man för framtiden skulle hålla sig med ett i tekniskt avseende mycket kvalificerat flyg, och då bestämde man sig för Viggen, eftersom det ur de allra flesta synpunkter då var det bästa alternativet. Vidare var man överens om att man borde försöka behålla den produktionskapacitet som vi har på ubåtssidan. Detta är tre tunga bitar. Man var också överens om, såvitt jag har kunnat begripa, att man inte skulle lämna den uppgift som är tilldelad försvaret. Försvarsutredningen har väl inte försökt sig på att omformulera den uppgift statsmakterna givit försvaret. Då var nästa fråga att försöka klarlägga återverkan på andra delar av försvaret, när vi lägger de här tunga bitarna som en del av vad vi förmår. Det är uppenbart att detta ännu inte är genomstuderat, och det är inte minst mot den bakgrunden som jag tillät mig den förhoppning som jag framförde i slutet av mitt förra anförande. Det har ju sagts att två pansarbrigader skulle tas ur drift något tidigare därför att materielen börjar bli på upphällningen, och man skulle ta visst flyg ur verksamhet tidigare. Frågan är då om driften under den tid det är fråga om verkligen är så kostsam att man gör några egentliga besparingar. Jag erkänner att jag inte har tillgång till alla fakta, så jag kan inte kategoriskt värdera det ena eller det andra, men det är uppenbart att man ännu är ytterligt osäker om vad man behöver göra i fråga om infanteribrigaderna. Jag kan förstå och dela försvarsministerns ambition att vi skall ha infanteribrigaderna väl utrustade. Enligt de rapporter jag har fått från utredningsfolket hade man nått stor enighet också om att göra om en del av de s.k. linjeförbanden till lokalförsvarsförband. Men om man prioriterar uthålligheten mycket högt, så bör man enligt min uppfattning veta rätt väl vilken kvarvarande styrka man har i de här avseendena. De tre tunga komponenterna är ju fastlagda. Vår utgångspunkt när det gäller resonemangen i de långa perspektiven var, eftersom det inte är helt klart, att det egentligen är orimligt att tänka sig att man även skulle kunna spara in den s.k. felräkningen i femårsperioden. Vi förklarade för vår del att vi var beredda att göra ytterligare besparingar i detta avseende men fann det osannolikt att man skulle kunna klara hela denna summa med bara besparingar. Det var vad vi från mittenpartiernas sida ”bjöd upp” i detta läge. Jag återkommer till att vi i långa stycken har två motiv gemensamma. Situationen ute i världen under den överblickbara framtiden är sådan att man kan hoppas att det inte händer något, men vi vet att många beslut får mycket långsiktig verkan. Vi vet också att det är rätt betydelsefullt att vi inför världen kan säga inte bara att vi har en gemensam grundläggande uppfattning i utrikespolitiken utan även att det råder stor politisk enighet i Sverige om försvarsansträngningarna.

Fru talman! Försvarsministern ville inte säga ett ord om behovet av ett nytt återtagningsprogram som jag argumenterade för i mitt inlägg eftersom här enligt hans uppfattning förts en saktmodig, lugn och stilla debatt med experter hela förmiddagen. Jag skall gärna erkänna att jag inte hör till experterna, men jag har i varje fall ansträngt mig att lyssna noga och har hört praktiskt taget hela debatten, och såvitt jag vet har finansministern inte gett något besked om sin syn på denna viktiga punkt som inte bara av militära experter utan även av politiska bedömare angetts vara grundläggande. Kan det inte uppstå en situation då vi verkligen har behov av att utan orimliga kostnader komma upp till en tillräcklig försvarsnivå för att neutraliteten skall vara trovärdig i ett sådant läge? Jag delar annars försvarsministerns uppfattning att det har varit en bra debatt. Därför blev jag litet förvånad då han plötsligt slängde i ansiktet på en av talarna att han nått ett bottenrekord. Det uttrycket brukar man använda, då det varit många dåliga inlägg i debatten, om det allra värsta. Försvarsministern och herr Lange har visserligen haft några avsiktliga missförstånd, men jag har inte märkt några andra bottennapp i denna debatt. Men det sämsta, herr försvarsminister, var nog när Ni som karakteristik av debattläget just nu sade att vi inte kan i detta läge inrikta oss på en ökning av försvarskostnaderna. De reella försvarskostnaderna ökar såvitt jag förstår inte enligt något av de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Här måste ändå försvarsministern avsiktligt ha missförstått oss meddebattörer. Försvarsministern förde ett intressant politiskt resonemang om varför man på regeringens sida inte ansett sig böra gå i realdiskussioner med mittenpartierna. Hade det gällt bara nästa budgetår, all right, då kunde vi ha resonerat oss samman, men när det gäller planeringsramarna på fem års sikt, då har vi socialdemokrater principer som vi inte kan ge upp, sade försvarsministern. Vi har också vissa principer inom oppositionspartierna. För oss inom folkpartiet är det naturligt att inte uppträda som en ställföreträdande regering. Om det blir extrakostnader i försvaret för materielförstöring, om det blir extrakostnader i verkstäderna för permitteringar som i och för sig inte skulle vara nödvändiga, då är det regeringen som skall anmäla detta för riksdagen och då är den naturliga vägen att gå via anslag på tilläggsstat. Men vad vi som oppositionspartier har ett ansvar för är att redovisa inför riksdagen hur vi i det längre perspektivet ser på vad som är en rimlig avvägning mellan vad vi har råd med och vad vi måste kosta på försvaret. Där har vi från mittenpartiernas sida gjort en verkligt ordentlig ansträngning att visa förhandlingsvilja. Jag kan säga försvarsministern att när Torsten Gustafsson, Sven Wedén, Thorbjörn Fälldin och jag tillsammans skrev ned de rader i vår motion som var vad Thorbjörn Fälldin kallade en uppbjudan, sade vi till oss själva när vi reste oss från bordet: Är de inte intresserade av att resonera om detta, ja, då vill de över huvud taget inte ha någon uppgörelse med oppositionspartier. Jag beklagar alltså att det blev på detta sätt, och jag frågar mig: Vad är det för försvarsprinciper som skulle vara så heliga att ni inte kan resonera med oss om dem? Det kan ju inte vara denna bedrövliga tankelek om en motsättning mellan initialförsvar och uthållighet, som herr Wedén så förintande har karakteriserat här i dag. Jag förstår uppriktigt sagt inte detta. Försvarsministern anslöt sig till Per Edvin Sköld. Jag frågar mig om det inte är en annan Sköld som han har som auktoritet för närvarande och som väl inte har militärledningens men möjligen försvarsministerns stöd — en sköld som han inte håller upp framför sig utan som han liksom döljer bakom sig. Det brukar ju inte vara det bästa sättet att möta motståndare. Men jag hoppas, fru talman, att i försvarsministerns nästa inlägg få veta vad som är de verkliga principer som han inte vill eller vågar eller anser sig böra resonera med mittenpartierna om.

Fru talman! Det var snällt av herr Helén att försvara mig mot försvarsministern. Men om försvarsminister Sven Andersson tycker att det är ett ”bottenrekord” i debatten om jag citerar Per Edvin Sköld behövs det verkligen inte något försvar utifrån — sådant bemöter man över huvud taget inte. Det är rätt, herr Sven Andersson, att Per Edvin Skölds artikel var riktad också mot dem som inte ville ha något försvar alls. Även med hänsyn härtill är det värdefullt att en sådan artikel finns i riksdagens protokoll. Men bakom herr Skölds uttalande låg främst — och det var därför jag läste upp den — den tankegången att man inte bör bygga försvarspolitik på önsketänkande. Världen är som den är. Tag det säkra före det osäkra! Hoppas på det bästa och bered dig på det värsta! Det kostar pengar att ångra sig. Men det kan också vara för sent — och då gäller det friheten. 1930-talets socialdemokrater var förvisso goda patrioter, då som nu. Men de byggde i stor utsträckning sitt försvar på önsketänkande. Vårt lands oberoende hängde, som damerna och herrarna väl vet, på en utomordentligt skör tråd bl.a. på grund av de försummelser som regering och riksdag gjort sig skyldiga till under 1930-talet. Det är inte riktigt, herr försvarsminister, att det svenska försvarets effekt fortlöpande har ökats sedan den tid då Per Edvin Sköld var försvarsoch finansminister. Om vi tar de olika försvarsbesluten finner vi att man tvärtom från 1958 undan för undan har trappat ned de krav på försvarseffekt som alla demokratiska partier enade sig om i 1958 års försvarsuppgörelse. Jag har erinrat om att från den tiden till nu har försvarsutgifternas andel sjunkit från runt 20 till 12 procent av statsutgifterna. Detta är naturligtvis i och för sig bara bra, men bara om vi kan bibehålla försvarets effekt. I dag tar försvaret en mindre andel av våra utgiftsökningar än några andra huvudtitlar. Och i dag gör socialdemokraterna andra prioriteringar än tidigare. Ni anser att andra uppgifter är viktigare än försvaret. Det är detta som ligger bakom det förslag som nu diskuteras. Och för att motivera detta skyller ni sedan på avspänningstrenden i Europa — en avspänningstrend som jag ingalunda har bestridit, vilket herr Sven Andersson skulle ha insett om han hade lyssnat på mig. Det är alldeles självklart att det råder en avspänning i Europa i förhållande till det spänningsläge som rådde för ett par år sedan. Men fördenskull är inte krigsriskerna uteslutna — och det talar även den socialdemokratiska majoriteten om. Så länge krigsrisker inte är uteslutna behövs försvaret som en brandförsäkring för vår trygghet och vår frihet. Om risken är 10 procent eller 9 procent eller 8 procent spelar i och för sig ingen roll. Så länge risken finns där måste vi ha garantier. Mot de slutsatser regeringen drar av avspänningsresonemanget talar realiteter: världen är sådan i dag, att vi kan befinna oss ”på randen till ett tredje världskrig”. Kan man fälla ett sådant omdöme visar det väl om något hur labilt läget är och att avspänningen på några dygn skulle kunna förändras till en i allra högsta grad hård spänning. Och rustningarna har inte gått ner i Europa hos de två makter som framför allt påverkar vår trygghet. Se hur det ser ut på Europas flanker! Titta på läget i Östersjön. De mindre staterna befinner sig i dag rentav i ett osäkrare läge än de gjorde när maktbalansen var fullständig. Det finns dessutom — jag har påvisat det förut — åtskilliga stater i Europa där man kan tänka sig att ”nationella befrielserörelser” skulle kunna växa fram. Vad det i så fall skulle få för konsekvenser för freden, det behöver vi inte sväva i tvivelsmål om. Det fanns en tid när försvarsminister Sven Andersson och finansminister Gunnar Sträng hörde till dem som talade varmt för en gemensam uppfattning om det svenska försvarets styrka, om gemenskap mellan de demokratiska partierna i fråga om vad vi bör avstå till försvaret. Det är beklagligt att den gemensamma ekonomiska och militärpolitiska grundsynen inte längre finns. I dag är regeringspartiet i minoritet, och om regeringens proposition skall gå igenom i riksdagen måste det vara med stöd av kommuniströster — röster från det parti som har ansetts ha sådan karaktär att det icke bör få vara med i våra försvarsöverläggningar.

Fru talman! Det är ett par väsentliga saker som jag utan att alltför mycket förlänga debatten skall ta upp.

Om jag fattar mittenreservationen rätt har man samma mening, så vi är väl på den punkten överens. Om vi kan göra besparingar där, får vi ju möjligheter att inom ramen använda dessa pengar för det som vi anser kanske vara väsentligare, eftersom vi vet att vi endast under ett fåtal år kan behålla en del materiel i organisationen. Det kan icke betraktas som materielförstörelse. Vi är ju inte nödsakade att göra så. Besparingssummorna är kanske inte så överväldigande som herr Fälldin sade, men det rör sig dock om åtskilliga tiotal miljoner. Sedan till herr Helén! Återanskaffningsprogram betyder — om jag fattar det rätt — att vi vid sidan om den planeringsnivå som vi fastställer här i riksdagen skall ha en annan, som möjliggör en snabb återanskaffning. Jag skulle absolut vilja varna för det. Jag har varit med om det systemet tidigare, och det ställde till en sådan villervalla att man icke bör göra om försöket. Vi har ändå i vår planering skaffat oss handlingsfrihet för anskaffning av materiel och för bibehållande av tillräckligt stor organisation och tillräcklig personalkader. Det är den vägen man bör gå. Sedan sade herr Helén att han inte kan förstå varför vi inte hade kunnat göra ett försök till kompromiss med mittenpartierna i fråga om den framtida inriktningen av försvaret. Ja, herr Helén skall fråga sin tillfällige bänkkamrat — herr Wedén — som envist har hävdat vissa principer om balanserat djupförsvar vilka, om man drar ut konsekvenserna in på 1980-talet, skulle ställa oss inför väldiga belopp. Diskussionen gäller ju inte bara om vi är eniga eller oeniga om 100 miljoner nästa år — det är en liten sak i sammanhanget — utan den gäller miljarderna på sikt om man inte nu tar konsekvenserna av kostnadsutvecklingen och ser till att i framtiden satsa på sådant som vi orkar bära. Att till varje pris bygga på ett periferiförsvar, om jag får kalla det så, där vi har de dyra komponenterna i försvaret — ubåtar, attackflygplan, robotar, vissa överstridskrafter — leder, som jag har sagt, till kostnader som blir oss övermäktiga. Vi har därför under många år försökt att noga överväga och avväga en förändring, som jag har talat om här på förmiddagen. Det är sannerligen inte lätt att kompromissa kring dessa principer, som inte gäller dagens utan morgondagens försvar. Jag förstår inte hur herr Bohman kan vidhålla att läget fortfarande är så prekärt att vi inte vågar göra någon förändring inom det svenska försvaret, när man alldeles uppenbart vågar göra det i den övriga världen. Jag vidhåller att det har skett förändringar i det internationella läget under de senaste tio åren som motiverar att både vi och mittenpartierna, som på den punkten är eniga, vågar tala om att det går att hålla tillbaka försvarskostnadsutvecklingen.

Fru talman! Jag skulle väl nu tacka försvarsministern för två meningars svar om återtagningsprogram, men det låg ju mycket av avsiktligt missförstånd också i den repliken. Vad jag har syftat på är inte alls frågan om ett parallellt materielanskaffningsprogram utan frågan om sådana planeringsförberedelser som gör att man har kapacitet att sätta i gång den dagen det skulle behövas. Jag kan bara hänvisa till förre arméchefen Göranssons artiklar och många andra, som försvarsministern säkert har läst. Sedan låtsas försvarsministern att det skulle vara herr Wedéns fel att det inte har blivit någon uppgörelse mellan försvarsministern, herr Fälldin och mig. Nej, det där går inte hem. Jag känner herr Wedén så väl och jag har verkligen resonerat igenom de här frågorna så grundligt med honom att jag vet att han står på den grund som 1968 års riksdagsbeslut gav. Det är icke fråga om att här tillskapa en sådan ändrad inriktning att den skulle strida mot de principer som socialdemokraterna tidigare varit med att skriva om. Det är ni som har konstruerat ett motsatsförhållande mellan ett kraftigt initialförsvar och ett avvärjande försvar som mycket få av de ledande experterna kan godkänna. Men jag tycker att det vore rättvist om herr Wedén, som är utpekad, får en möjlighet att själv belysa detta. Jag kan bara säga att är det som försvarsministern låtsas att Ni har läst herr Wedén fel, då kunde Ni väl ha kommit och hört efter hur vi läser honom.

Fru talman! Försvarsministern är fortfarande förvånad över att jag anser läget vara ”så prekärt att vi inte vågar göra någon förändring inom det svenska försvaret”. Nu är det inte alls fråga om detta, utan vad vi talar om nu är de förändringar i försvarseffekten som kommer att bli resultatet av det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord, om man inte vidtar återställningsåtgärder under de närmaste åren. Det är dessa förändringar, de genomgripande reduceringar i det svenska försvarets effekt, som jag talar om. Och härför finns inte något utrikespolitiskt underlag — det är min bestämda övertygelse. Vidare säger försvarsministern: Varför skall det vara så med vårt land, när många andra länder har gjort betydande försvarsnedskärningar? Får jag då fråga herr Sven Andersson: Vilket annat alliansfritt land, med motsvarande militärgeografiska läge som Sverige, är i dag berett att göra en begränsning av sin försvarsstyrka jämförbar med vår? Vilka länder syftar försvarsministern på?

Fru talman! Det måste väl, herr försvarsminister, ändå ha varit ett yttrande något i debattrötthetens tecken, att jag skulle ha gjort mig till talesman för vad försvarsministern kallade ett extremt periferiförsvar. Jag betonade i debatten på förmiddagen, att jag vill inte vända upp och ned på det resonemang som försvarsministern och försvarsutskottets majoritet fört med sin ensidiga prioritering och felaktiga prioritering av uthålligheten. Prioriteringen är felaktig därför att en uthållighet i vidsträckt mening kräver en större miniminivå även på initialstyrkan än vad regeringen räknar med. Sedan säger försvarsministern, att det blir ju miljardbelopp, och han gav intryck av att det rörde sig om ganska så många miljarder. Ja, det är klart att vår linje kostar en del mer pengar, och därför är vår planeringsram också 1,25 miljarder högre än den som försvarsministern har förordat. Några flermiljarder är det inte fråga om. Vad betyder vår linje i praktiken? Ja, det betyder några — inte alls så särskilt många — ytterligare flygdivisioner. Det betyder en större säkerhet för att man får en ny serie av ubåtar, där försvarsministern ännu i dag inte vågar bestämma sig, ehuru han låtit tillmötesgående. Det betyder att man får större möjligheter att verkligen med framgång kunna föra en uthållig och avvärjande strid inom de särskilt utsatta områden som jag här i förmiddags har exemplifierat med. Det är alltså Ni, herr försvarsminister, och den regering Ni tillhör som har en extrem ståndpunkt, som har vänt upp och ned på resonemanget om balanserat djupförsvar och gått ifrån det, och det är jag och mina meningsfränder som vill hålla fast vid detta resonemang, därför att vi anser att det resonemanget leder till den bästa krigsavhållande effekten. Det är där som vi anser att Ni har fel, och det är där som Ni har allvarligt fel.
Fru talman! Det framgick ju, herr Wedén och herr Helén, klart nu av herr Wedéns anförande, när han säger att där har vi rätt och där har ni fel, att här finns mellan oss i en viktig principfråga skilda meningar. Det är en klyfta mellan oss här.

Det går icke att fortsätta i de gamla hjulspåren — ju förr vi gör en anpassning till en ny struktur, desto bättre är det, eftersom ingen här i riksdagen har möjligheter, föreställer jag mig, att lösa in de växlar som vi annars ställer ut. Där är skillnaden. Jag vet inte om jag behöver gå in på den saken närmare. Jag medger utan vidare att våra principer innebär att balansen i djupförsvaret på sikt kommer att rubbas. Det sker inte mycket under 1970-talet, men på sikt rubbas den som sagt. Men då utnyttjar vi ju också hela landets försvarskraft, bl.a. med hjälp av den allmänna värnplikten och de tekniska vapensystem som vi orkar med, för att enligt vår mening få ett starkare försvar än vi får om vi försöker sprida ut oss, med alla de komponenter som måste finnas i ett s.k. balanserat djupförsvar. Där har vi skilda meningar. Och där har vi kompromissat så länge, att vi menar att det är riktigare att någon nu vågar stå för det obehagliga som dessa förändringar innebär och som medför att representanter för försvarsgrenarna nu slåss och framför sina synpunkter i tidningarna varje dag. I den bilden menar jag att vi måste få in dessa gamla motsättningar, och det kan inte hjälpas att vi politiker måste leda den förändringen, och det är det som vi nu vågar ta ansvaret för. Tyvärr har jag här faktiskt glömt vad herr Bohman anförde, men det var väl bara en upprepning av vad han sagt i dessa frågor i riksdagen under tio år.

Fru talman! Det var ett viktigt och mycket beklagligt erkännande som försvarsministern nyss gjorde, när han sade: Jag erkänner att på sikt rubbas balansen i djupförsvaret med vår uppläggning. Sedan talar försvarsministern om att vår linje så att säga utgår från resonemang som inte tar hänsyn till kostnaderna. Hur kan försvarsministern säga det? Både i vår motion och i vår reservation betonar vi ju nödvändigheten av besparingar. Men vi säger samtidigt att just med hänsyn till intresset att bevara balansen i djupförsvaret — vilken försvarsministern erkänner på sikt kommer att gå förlorad — kan vi inte acceptera att man tar ut ett stort avvägningsprogram och säger att det skall sättas i strykklass. Den ekonomiska pressen måste läggas över hela ytan så att säga, över ytan av alla avvägningsprogrammen, och avgörande för resultatet av prövningen kan bara bli vilken uppfattning man har om Nr 91 vad som ger den bästa försvarseffekten. Det är möjligt att uppfattningar Måndagen den na där skiljer sig, åtminstone i fråga om nyanserna, mellan försvarsminis 29 maj 1972 tern och mig.

Fru talman! Efter den utomordentliga argumentation som försvarsministern och de socialdemokratiska ledamöterna i försvarsutskottet och i försvarsutredningen har fört här i dag kan jag fatta mig mycket kort. När jag hörde herrar Helén och Fälldin tala tänkte jag ett slag att det var synd att vi inte fick en uppgörelse, om den verkligen låg så nära och om skillnaderna var så små. Mittenpartierna har inte ens krävt mera pengar för nästa budgetår utan överlåter med varm hand åt regeringen att skaffa de pengar som eventuellt behövs. Det kanske var synd. Så begick herr Helén oförsiktigheten att såsom levande bevis för denna kompromissvilja frammana herr Wedén i talarstolen. Då återställdes ju allt till det gamla igen. Vi har fört många diskussioner med mittenpartierna i försvarsfrågan för att se om vi kunde komma överens med dem. Jag har försökt noga följa dessa diskussioner. Det resultat vi kom fram till var att det framför allt från den hårt drivande herr Wedén ställdes sådana krav som det var uppenbart att vi inte kunde gå med på. Mittenpartierna vill inte ta ställning till sådana frågor som försvarets uthållighet och djupförsvaret samt kräver ekonomiska ramar som vi inte kan acceptera. Detta fick vi bevisat. Det är beklagligt, men vi kan glädja oss åt den stora enighet som ändå föreligger om försvarspolitiken. Det kanske var lika bra att denna meningsbrytning kom till offentligheten. Till herr Bohman vill jag säga följande: Det var naturligtvis inte bottenrekord att citera Per Edvin Sköld. Vad herr försvarsministern menade var att det är något av ett bottenrekord att på det sättet använda en politisk motståndare. Herr Bohman läste under teatraliska former upp ett långt avsnitt, som var och en efter en mening kunde höra var ett tal av Per Edvin Sköld. Men herr Bohman läste länge, innan han talade om vem författaren var. Så gjorde han ett försök att ställa detta uttalande mot den nuvarande socialdemokratiska riksdagsgruppens politik. Vad Per Edvin Sköld har sagt har vi alla inom socialdemokratin som sysslar med försvarsfrågor i sak anfört vid olika tillfällen, om än inte så formfulländat, gentemot dem som vill förorda en avrustning. Det som var obehagligt i herr Bohmans uttalande var att han därmed försökte antyda en bristande försvarsvilja hos socialdemokratin och arbetarrörelsen — hos mannen i ledet, eller vad han använde för uttryck. I ett läge, då detta land per invånare satsar på försvaret mest i världen näst stormakterna Sovjet och USA samt Israel, som sedan 25 år befinner sig i krig. Så mycket satsar vi i dag på försvaret. Att ens antydningsvis se detta som ett uttryck för bristande försvarsvilja och då försöka använda sig av tricket att begagna en av vår rörelses förnämsta företrädare såsom vittne ger ett utomordentligt obehagligt intryck. Herr Bohman talar om 101 enigheten i försvarsfrågan, men det är ett politiskt faktum, klarlagt i dagens debatt, att moderata samlingspartiet står fullkomligt ensamt på sin linje ute på den ena kanten. Försvarsviljans mest konkreta uttryck är att man betalar pengar på sin skattsedel till försvaret. Av erfarenheten har vi lärt oss att det i främsta hand är vi som får svara för försvarsviljan. Jag tror att det var Per Edvin Sköld som brukade säga att högern inte är någon hjälp för oss.

Därför har vi fått lära oss att utan er hjälp hos ”mannen i ledet” motivera de försvarsutgifter, som utgör det konkreta uttrycket för försvarsviljan. Så kommer det av allt att döma även att bli i framtiden. Även under den kommande femårsperioden kommer vi att ställa mycket stora krav på den svenske skattebetalaren när det gäller att satsa på försvaret. Vi måste anpassa försvarets organisation till en rimlig ekonomisk ram. Och jag är övertygad om att denna försvarsorganisation kommer att ge ett konkret uttryck för vår vilja att värna landets frihet och oberoende. Jag har också en förhoppning — som gränsar till en övertygelse — om en bred uppslutning kring en sådan försvarspolitik.

Fru talman! Statsministern följde ju sin vana att låtsas som om det blivit en dramatisk vändning i debatten, ett avslöjande eller så. Jag har inte alls upplevt det på det sättet. Jag tycker att det var värdefullt att vi fick det principiella meningsutbytet mellan försvarsministern och herr Wedén. Men trots all min vänskap med Sven Wedén och hur mycket jag än beundrar den arbetsinsats han lagt ned på dessa frågor är det såsom skett i den allmänna debatten fel att döpa principen om ett balanserat djupförsvar till Wedéndoktrinen. Det är icke en uppfinning av Sven Wedén. Det är ett klart och skickligt sätt att i dag formulera grundläggande principer som varit vägledande för den svenska försvarsplaneringen. Jag tror att försvarsministern ändå skulle tänka sig för mer än en gång innan han driver de nyansskillnader som råder till en så hård principiell brytning som han antydde i sitt sista inlägg. Det är ett konstruerat motsatsförhållande mellan tyngden i initialstyrkan och tyngden i uthålligheten som ni har ställt er bakom. Det finns, herr försvarsminister och herr statsminister, ett värde, som icke kan mätas i kronor eller truppstyrkor, när det gäller trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken, nämligen om det finns en bred uppslutning i den svenska politikens mitt kring försvarskostnaderna. Jag beklagar att ni inte den här gången har tagit den chansen.

Fru talman! Det är väl rätt klokt av oss att ge dessa skillnader rätta proportioner. Vi vet att skillnaden i pengar i planeringsramen för de fem åren är en och en kvarts miljard. Vi vet att när regeringen lade sin proposition var det icke känt — i varje fall icke anmält i propositionen — att det kommit fram nya veräkningar som tydde på en urholkning av storlekdsordningen en miljard. Vi vet att man sätter in besparingar för att neutralisera en del av detta. Men om nu skillnaden på fem år är en och en kvarts miljard, kan man di kutera hur mycket av den miljarden man kan spara in, men då är det återstoden som är en faktisk ökning under femårsperioden. Att ta detta su... underlag för att säga att här står två vitt skilda principer beträffande 1iorsvarets inriktning mot varandra, det känner jag verkligen inte särskilt starkt för. Det är väl ändå i "lig. att säga sig, att vad man skjuter till ovanpå den här summan får naturligtvis en god marginell effekt — vi har en basorganisation och varje tillskott får en god försvarseffekt. Att säga att det är bra att denna principiella skillnad blir ådagalagd — när det per budgetår rör sig om så små pengar — innebär ju som herr Torsten Gustafsson uttryckte det tidigare en strid om påvens skägg. Jag tror att jag i det här sammanhanget vågar klart deklarera, att hade det kommit till rejäla samtal om en möjlighet att ge det här innehållet en bred samling, så inte hade det funnits några principiella motsättningar som hade hindrat detta.

Fru talman! Statsminister Palme var sig i allra högsta grad själv för en stund sedan här i talarstolen. Först berömde han alla de socialdemokratiska talarna för deras ”utomordentliga argumentation”. Sedan beskyllde han mig för att göra mig skyldig till obehagligheter. Jag var teatralisk och jag använde ”tricket” att frammana Per Edvin Sköld i dagens debatt, i syfte att ställa honom och hans uppfattning emot den svenska arbetarklassen och den svenska arbetarrörelsens intresse för det svenska försvaret. Nej, herr statsminister, det var inte i det syftet! Det var för att Per Edvin Skölds och min egen argumentation var identisk då det gällde att varna för önsketänkande om en varaktig avspänning som skulle kunna motivera en regeringsproposition som bryter mot försvarsprinciper som den svenska regeringen tillsammans med den demokratiska oppositionen tidigare har ställt sig bakom. Det är den helomvändning i försvarstänkande som dagens proposition kommer att leda till inom några få år, som jag framför allt vänder mig emot. Den står i strid med de tankar och uttalanden om konsekvens i försvarsplanering och försvarstänkande som Per Edvin Sköld på sin tid gav uttryck åt på ett utomordentligt sätt; på ett sådant sätt att jag tyckte att det borde återfinnas i kammarens protokoll. Hur illa herr Olof Palme än må tycka om uttalandet, står det nu i protokollet. Det är värdefullt. Vi moderater står nu ensamma och isolerade — det är en beskrivning som jag känner igen. Vi bibehöll exempelvis den ställning som regeringen en gång intagit när det gällde EEC-frågan. Vi hävdar nu den uppfattning då det gäller försvaret, som de demokratiska partierna varit överens om tidigare, nämligen att bibehålla försvarspolitisk handlingsfrihet. Vi är konsekventa i vårt ståndpunktstagande. Men därmed skulle vi enligt herr Palmes terminologi vara isolerade och stå utanför gemenskapen. Jag tycker inte man skall argumentera på det sättet. Inte minst mot bakgrunden av att statsministern själv påstod, att socialdemokraterna alltid har försvarat försvarsutgifterna mot opinionen. Varför är ni inte beredda att göra det i fortsättningen? Nu drar ni ju ner försvarsutgifterna reellt sett på ett sådant sätt att det inom några år kommer att leda till en väsentlig reducering av försvarets effektivitet. Jag tycker, för att använda herr Palmes eget uttryck, att herr Palmes argumentation mot mitt parti även i Övrigt gjorde ett utomordentligt ”obehagligt” intryck. Det lät annorlunda, herr Palme, när man i riksdagen diskuterade vad som hade hänt i försvarsuppgörelserna 1958, 1960 och 1963. De omdömen som man från regeringens sida fällde om det dåvarande högerpartiets medverkan i försvarsuppgörelserna har ingenting gemensamt med det omdöme om oss statsministern nyss fällde.

Fru talman! Jag skall inte ägna mig så mycket mera åt herr Bohman. Det är inte alls fel att citera Per Edvin Sköld. Men att använda ett långt citat och sedan säga att han hade stått främmande inför dagens försvarsmiljö — det är det som är det otillåtna i sammanhanget. Jag har en gång också berömt högern. Det var en ganska bra överenskommelse som man gjorde 1958, då man verkligen stod upp för att betala den, men det har man sedermera inte gjort särskilt väl. Vår uppfattning att en avspänningspolitik nu skönjs i världen har stöd av den överväldigande majoriteten av ledamöter i denna kammare. Även i sitt förnekande av den avspänningen är Bohman ensam. Vidare är det bara ett politiskt faktum att konstatera att moderata samlingspartiet står ensamt i dagens försvarspolitiska debatt. Slutligen, visst får vi även i framtiden försvara försvarsutgifterna. Vi har lagt upp ramar på över 32 miljarder för fem år. Vi ökar nästa år försvarsutgifterna med 500 miljoner.

Det har tillhört ovanligheterna att jag någonsin har hört herr Bohman eller någon av hans partivänner peka på den utomordentligt stora och tunga post på skattsedeln som försvaret trots allt utgör. På den punkten har vi fått stå ganska ensamma. Till herrar Helén och Fälldin vill jag bara säga att jag delar herr Fälldins mening att man bör ge skidlnaderna mellan oss rätta proportioner.

Det är en kanske icke helt heroisk attityd, men den finns där i alla fall. Sedan beklagar man att det inte blev en uppgörelse. Med alla de oändliga diskussioner som jag har följt på olika plan förvånar det mig kanske också, när man tar del av attityderna i dagens debatt, men vi får väl se. Det är ju så att vi skall ta ställning till försvarspolitiken och försvarsutgifterna varje år, och vi får väl se hur det blir nästa år — hur höga försvarsutgifter man då kommer att kräva, eller om man kommer att kräva några organisatoriska förändringar. Då får vi praktisk erfarenhet av om det var onödigt att i år inte tre partier hamnade på samma linje, eller om det var nödvändigt med hänsyn till att skiljaktigheter består i bedömningen. På den punkten får vi en första kontrollstation redan vid behandlingen av nästa års försvarsbudget.
Fru talman! Nu medgav i alla fall statsministern att vi var med och betalade, som det hette, 1958 års försvarsbeslut. Är verkligen statsministern så okunnig att han inte vet att vi var med och betalade 1960 och 1963 års försvarsbeslut också? Nu vet statsministern hur det verkligen förhöll sig. Vi har varit med och ”betalat” vart enda försvarsförslag som vi har lagt i den här kammaren. Vi har stått för våra förslag, herr Olof Palme. Men det är klart att jag, mot bakgrunden av dagens diskussion, finner det beklagligt att vi är det enda demokratiska parti i denna kammare som är berett att bibehålla den försvarspolitiska handlingsfriheten även i fortsättningen.
Fru talman! Bara ett par saker. När det gäller det närmast kommande budgetåret är skillnaden bara att vi utgår från som säkert att nettoprisindex inte kompenserar så att det är möjligt att uppnå regeringens egen ambition. Det är vad som är sagt i den reservationen. Vad gäller femårsperioden skall jag inte ta en diskussion med statsministern, när han försöker göra gällande att vår propå är ett överbud som lagts bara för att markera en skillnad i det avseendet. Åter och åter har jag tryckt på att det blir en urholkning i storleksordningen — jag säger storleksordningen — en miljard, och att skillnaden under femårsperioden blir 1,25 miljarder kronor. Regeringen måste väl, när den lade sin proposition, ha haft avsikten att åstadkomma ett försvar med ett visst materiellt innehåll, och då är det för mig mycket svårt att förstå varför regeringen inte ens i detta nya läge var beredd att ta en diskussion för att vidmakthålla denna materiella nivå. Det är ju vad man i huvudsak skulle ha kunnat uppnå. Sedan kom då denna skillnad fram, men jag upprepar att jag inte tänker fortsätta diskussionen i det här avseendet.

Det är ett viktigt led i utrikespolitiken.
Fru talman!

Eftersom det i ett av de senaste debattinläggen förekom en felaktig beskrivning på den punkten, har jag velat slå fast detta.
Fru talman! Det räcker med att konstatera att herrar Helén och Fälldin alltså förordar 1,25 miljarder större försvarsutgifter under femårsperioden. Jag har inte moraliserat över det, jag har bara konstaterat det som ett faktum. Om jag skulle ge mig in på det som diskuterats under förmiddagen och tidigare, skulle jag tvingas ta upp att den s.k. Wedéndoktrinen skulle kräva mycket större ökning av försvarsutgifterna än de 1,25 miljarderna. Det anser våra experter på området. Men jag lämnar det därhän därför att jag tycker det är litet synd att förstöra debatten med den här typen av små påhopp som herr Helén gjorde om att vi vilseleder allmänheten och det ena med det andra. Jag bortser från det. Jag tar fasta på vad herr Fälldin sade. Det är klart att det redan i dag går att inför omvärlden klargöra, att det råder bred enighet om det svenska försvaret, men att det är två partier som under den kommande femårsperioden vill öka försvarsutgifterna med 1,25 miljarder kronor. Sedan är det då till yttermera visso, för att övergå till herr Bohman, ett parti som vill ha avsevärt mycket mera pengar till försvaret. Herr Bohman ville hävda att han är den ende som är ståndaktig bland dessa soldater. Det är riktigt att jag apostroferade högerns insats år 1958. Då var man på våren beredd att ta vissa ökade punktskatter i syfte att finansiera det årets försvarsöverenskommelse. Då var högern med och ville betala. Alla andra år har moderata samlingspartiet visserligen varit med om försvarsuppgörelserna, men man har enständigt fortsatt med att begära stora skattesänkningar utan att föreslå motsvarande besparingar. Bara i årets budget kommer det strax att visa sig att moderata samlingspartiet föreslår utgiftsökningar med mycket betydande belopp men ändå kräver lägre skatter, åtminstone i allmänna ordalag och även i diverse preciserade motioner.

Jag kan emellertid med glädje konstatera att denna moderata samlingspartiets ständigt bedrivna agitation likväl inte på något avgörande sätt har förmått skada det svenska folkets försvarsvilja.

Fru talman! Försvarsfrågan tilldrar sig ett alldeles särskilt intresse framför allt i samband med att riksdagen fattar principbeslut i fråga om de mera långsiktiga programmen. Det är ingen tvekan om att detta intresse stimulerats efter det att partiledaruppgörelserna, som vi hade på 1950-talet och i början på 1960-talet, har upphört och varje parti lägger fram sin syn på försvarsfrågan. Under de senaste åren har det varit delade meningar mellan partierna om främst hur mycket pengar vårt försvar får kosta. Denna oenighet får dock inte undanskymma den väsentliga frågan, nämligen den principiella uppfattningen om att vårt lands självständiga utrikespolitik med alliansfrihet i fred och naturalitet i krig måste kompletteras med ett jämförelsevis starkt försvar. Det råder också enighet i stort beträffande de säkerhetspolitiska bedömningarna, vilket kommit till klart uttryck framför allt i utskottet men också här i dag. De samstämmiga uttalandena i fråga om det politiska läget i Europa går ut på att det är, för att använda moderata samlingspartiets mera pessimistiska formulering, mindre hotande än på länge. Oenighet råder emellertid om hur mycket vårt försvar får kosta. Flera av oppositionens talesmän har beklagat att enighet inte har kunnat uppnås. Herr Virgin och senast herr Bohman uttalade för en stund sedan indignerat att utskottets majoritetsförslag måste få stöd av kommuniströster för att gå igenom. Jag förstår inte det här resonemanget. Vi har tagit avstånd från kommunistmotionen och förordar regeringens proposition. Vem som helst inbjudes att rösta med utskottets förslag. Kommuniströsterna behöver väl inte vara mindre värda i den här frågan än när moderaterna och de övriga borgerliga partierna måste ha stöd av samma kommunister när det gäller att fälla ett regeringsförslag. Sådant inträffar också som bekant och registreras nogsamt av oppositionen. Vi socialdemokrater är inte ovilliga att sluta kompromisser. Det gör vi allt som oftast också i försvarsutskottet, men det får inte ske på vilka villkor som helst. De ekonomiska skillnaderna är alltför stora. Försvarsministern har utvecklat detta, och jag skall strax ytterligare belysa situationen. Att ÖB och de militära myndigheterna har önskemål att få ta i anspråk så stora resurser som möjligt faller sig helt naturligt. De politiska partiernas bedömning beträffande kostnadssidan är också entydig år efter år. Moderata samlingspartiet brukar regelmässigt ligga i närheten av ÖB:s anspråk. Socialdemokraterna, som också lägger stor vikt vid de finansiella förutsättningarna, vilket tvingar till prioriteringar, förordar oftast lägre kostnadsramar. Centerpartiet och folkpartiet brukar landa någonstans mitt emellan. Dessa olika bedömningar har mest kommit till uttryck efter 1968, då den tidigare traditionella enigheten spräcktes av de borgerliga partierna. Det var ungefär samma tongångar 1968 som i dag. Från borgerligt håll uttalade man hur olyckligt det socialdemokratiska förslaget då var och hur det skulle bli efter några år. När man efteråt summerar erfarenheterna av 1968 års försvarsbeslut måste man konstatera, att vårt land har kunnat hålla ett försvar med god värnkraft trots de stora farhågor som från de borgerliga kritikerna anfördes i samband med beslutet. Om vi då hade följt högerns eller mittenpartiernas reservationer, skulle vi i dag haft utgifter för det militära försvaret av en helt annan dimension än vad vi har i dag. Om högern fått sin vilja igenom då, skulle försvarskostnaderna det här budgetåret ha varit bortåt 700 miljoner kronor högre än vad de är nu. Skulle mittenpartiernas reservation ha bifallits, skulle vi ha behövt avsätta ytterligare 430 miljoner kronor innevarande år. Och vad värre är, vi hade haft små möjligheter att från ett högt kostnadsläge under ett budgetår växla ned till mera rimliga proportioner. Moderata samlingspartiet skulle i dag haft svårt att — för att undvika exempelvis sådan kapitalförstöring som man på detta håll kritiserar — växla ned till den nivå som man nu förordar. De förslag som vi i dag skall ta ställning till ger ungefär samma bild som 1968. Om man jämför de olika förslagen till planeringsramar och sneglar på vad utfallet skulle bli i slutet på planeringsperioden, dvs. om fem år, är bilden exakt densamma som den var 1968. I dagens penningvärde skulle moderata samlingspartiets reservation kräva ca 700 miljoner mer än regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Mittenpartiernas förslag skulle kosta drygt 400 miljoner mer för samma budgetår. Det är alltså inte kostnadsskillnaderna det första budgetåret som i och för sig är avskräckande. Den främsta invändningen är den stigande plancringsnivån som binder alltför stora utgifter på sikt. Försvarsministern har ju utvecklat detta, och jag hänvisar till vad han har sagt. Man hör ofta de borgerliga partierna tala om behovet av skattesänkningar. Moderata samlingspartiet talar i dessa dagar om hur nödvändigt det är att sänka skatterna. Beträffande finansieringen av en skattesänkning säger man att det gäller att upphöra med vad man kallar en utgiftspolitik och att inrikta sig på att försöka reducera kostnaderna. Dessa uttalanden, som man nu får höra, stämmer dåligt om man applicerar dem på den borgerliga försvarspolitiken. De pengar som krävs för att finansiera en expanderande utgiftspolitik inom det militära försvaret måste ju tas från något håll. Samtidigt vill man sänka skatterna genom att minska kostnaderna. Detta går givetvis inte ihop med mindre än att man gör så mycket kraftigare reduceringar på andra områden än inom det militära försvaret, där utgifterna tydligen skall tillåtas stiga avsevärt mera än vad kostnadsutvecklingen motiverar. I reservationerna tar man upp försvarsbeslutets konsekvenser på sysselsättningsfrågorna. Särskilt mittenpartierna förordar dessutom besparingar och inskränkningar inom försvarets fredsorganisation. Då det gäller den framtida sysselsättningen i stort inom försvaret och de industrier som är beroende av försvarsbeställningar skall jag inte orda så mycket. Försvarsministern har utvecklat frågan, och herr Göransson kommer efter mig att närmare belysa de här aspekterna. Jag vill bara notera det självklara i att om det på sikt blir mindre verksamhet och mindre beställningar i fråga om kvantiteter får detta återverkningar på arbetsvolymen. Emellertid beräknas de här förändringarna inträffa så långt fram i tiden att det mycket väl går att smidigt anpassa verksamheten till den nya situationen utan allvarliga återverkningar för de enskilda människorna. Om man inte anser sig behöva anskaffa krigsmateriel i så stora kvantiteter som tidigare, bör det finnas andra objekt att producera för att fullfölja den politik som är självklar, nämligen den fulla sysselsättningens. I fråga om begränsningar och rationaliseringar inom fredsorganisationen är vi överens, i varje fall beträffande de långsiktiga målen. Det skall bli intressant att se om enigheten håller i sig även när de konkreta förslagen till förbandsindragningar och annat kommer i sinom tid. Men i dag tycks vi i varje fall principiellt vara överens, och det är vackert så. Om man däremot, som skymtar fram i mittenreservationen, utgår ifrån att dessa begränsningar skall få någon nämnvärd effekt under den programperiod som vi nu diskuterar, så tror jag att man misstar sig. Jag bortser då självfallet från sådana besparingsaktioner som redan är beslutade och sådana för vilka förberedelser pågår inom myndigheterna, t.ex. Kungl. Maj:ts uppdrag till ÖB i höstas att komma med förslag till personalminskningar på minst 2 500 personer under femårsperioden. Men inte heller dessa besparingar blir effektiva förrän efter en tid, eftersom det blir fråga om rätt betydande investeringar för att nå den besparingseffekt vi eftersträvar på litet längre sikt. Inom försvarets fredsorganisationsutredning håller vi på och arbetar med förslag till organisationsförändringar inom hela försvaret. Ambitionen är att begränsa ökningen av försvarsutgifterna. Då är det nödvändigt att se över fredsorganisationen och göra den så rationell som möjligt men också göra sådana anpassningar som motiveras t.ex. av regionalpolitiska överväganden. Detta synsätt är ju inte unikt för försvaret. Inom hela samhället pågår strukturrationalisering på ett stort antal verksamhetsområden. Inte minst tydligt framträder denna utveckling inom näringslivet, där ju också staten i flera fall tagit initiativ för att påskynda strukturomvandlingen. Men det är inte enbart genom en strukturrationalisering som långsiktiga besparingar kan vinnas. Också interna rationaliseringar kan och bör genomföras. En bättre samordning av funktioner inom närbelägna utbildningsenheter bör t.ex. prövas. En ökad integrering av utbildningen mellan olika truppslag och försvarsgrenar bör också övervägas. Det gäller att finna olika utvägar för att de stora kostnader vi offrar på vårt försvar skall ge den bästa möjliga effekten, sedan försvarets resursanspråk vägts mot andra samhälleliga behov. Men dessa besparingar och rationaliseringseffekter ger påtagliga resultat först längre fram i tiden. Detta är också viktigt. Det ger en bättre handlingsfrihet på sikt och innebär att det inte finns anledning att bedöma den mera långsiktiga perspektivplanen så pessimistiskt som sker på sina håll.

Fru talman! Vi skall nu i dag fatta ett beslut om totalförsvarets framtida inriktning, ett beslut som förutom att det har en stor ekonomisk omfattning även på olika områden berör vitala delar av det svenska samhället. Det har också avgörande betydelse för våra möjligheter att upprätthålla en trovärdig neutralitetspolitik och även för våra möjligheter att bevara vår handlingsfrihet. Jag vill då något beröra den del av totalförsvaret, som i propositionen benämnts ”Övrigt totalförsvar”. Den problematik som döljer sig bakom denna blygsamma rubrik omfattar exempelvis så viktiga områden som vår livsmedelsförsörjning, industriproduktion, energiförsörjning och kommunikationer i ett krigseller avspärrningsläge.

ifrågasätta våra möjligheter att med samma kraft som tidigare avhålla en eventuell fiende från angrepp på vårt territorium. Mot denna bakgrund ser jag det som viktigare än någonsin att vi vidtar omfattande åtgärder i syfte att trygga folkförsörjningen i ett krisläge. Vi vet att de strukturella förändringarna i samhället har inneburit en kraftig nedskärning av vår produktionskapacitet exempelvis när det gäller kläder och skor. vilket har gjort oss i hög grad beroende av import på dessa områden. Förhållandena är likartade även på en rad andra områden inom tillverkningsindustrin. Beträffande livsmedelsförsörjningen är vi också delvis beroende av import. På detta område är det kanske ändå inte själva livsmedelsimporten som väger tyngst. Den faktor som på ett allvarligare sätt kan bidra till att försvåra vår livsmedelsförsörjning är vårt stora beroende av importerade förnödenheter — gödningsmedel, fodermedel, drivmedel, maskiner och reservdelar. Detta beroende gör att vår produktionskapacitet per enhet i ett avspärrningsläge skulle försämras mycket kraftigt. En god beredskap på detta område liksom bevarande av jordbruksenheter över hela landet är därför en grundläggande förutsättning för en acceptabel livsmedelsförsörjning i ett avspärrningsläge. I totalförsvaret ingår jordbruket som en mycket viktig länk. Erfarenheterna från inte Nr 91 minst andra världskriget talar härvidlag sitt tydliga språk. Utan den Måndagen den förhållandevis goda livsmedelsberedskapen på jordbrukets grund skulle 29 maj 1972 det ha varit ytterst tveksamt om vårt land i alla lägen kunnat stå emot det starka utrikespolitiska trycket. Statsmakternas beslut 1947 om jordbrukspolitiken byggde i hög grad på insikten om det stora värdet av ett omfattande och livskraftigt jordbruk, sett även ur beredskapssynpunkt. Detta riksdagsbeslut utgick också från att vårt land skulle vara i huvudsak självförsörjande i fråga om jordbruksprodukter. I detta avseende innebar 1967 års jordbrukspolitiska beslut i viss mån en reaktion, delvis förklarlig med tanke på att två decennier hade förflutit sedan krigsslutet. Men fortfarande framstod jordbruket som betydelsefullt från försvarssynpunkt. I ett uttalande av dåvarande jordbruksministern, vilket godkändes av riksdagen, utsades sålunda ”att en god livsmedelsberedskap är en oundgänglig del av vårt totala försvar och en förutsättning för vår traditionella neutralitetspolitik.

En minskning av produktionsresurserna är därför — enligt det anförda riksdagsbeslutet — möjlig med bibehållen god beredskap.

Aktuella och inom statens jordbruksnämnd gjorda beräkningar av vår självförsörjningsgrad visar, att denna för närvarande vid normala produktionsförhållanden ligger vid 85—90 procent. Därvid har beaktats förskjutningarna i produktionsoch konsumtionsrelationerna mellan animaliska och vegetabiliska jordbruksprodukter, detta i enlighet med de principer som på sin tid angavs av jordbruksutredningen. Därutöver har hänsyn också tagits till den starkt ökade importen av bl.a. frukt och grönsaker. Däremot har vid de beräkningar, som gett till resultat en självförsörjningsgrad av 85—90 procent, inte beaktats den sedan början av 1960-talet kraftigt ökade införseln av handelsgödsel och proteinfoder. Det ökade importberoendet i fråga om dessa viktiga driftförnödenheter har lett till att den konventionellt beräknade självförsörjningsgraden inte längre utgör ett tillfredsställande mått på jordbruksproduktionens kapacitet inför en avspärrning. Denna kapacitet kan inte fastställas med mindre än att man på något sätt beaktar hur mycket produktionen skulle nedgå vid den stora brist på handelsgödsel och proteinfoder som man nu får räkna med vid en avspärrning. Denna fråga utredes för närvarande av en arbetsgrupp, tillsatt av lantbruksekonomiska samarbetsnämnden. Vad resultatet av denna utredning kan komma att bli är naturligtvis osäkert.

Annorlunda uttryckt skulle produktionskapaciteten inom jordbruket nu vara lägre än vad som 1967 ansågs godtagbart. Till det försämrade försörjningsläget bidrar inte minst den starkt reducerade mjölkproduktionen. Under krigsåren på 1940-talet kunde den starkt ökade efterfrågan på konsumtionsmjölk tillgodoses utan ransonering. Så kan uppenbarligen inte bli fallet vid en avspärrning med nuvarande produktionsförhållanden. I ett dylikt läge skulle man tvärtom få tillgripa en förmodligen mycket hård ransonering. På 1940-talet var vidare mjölkproduktionen — trots en viss reduktion av densamma — så stor att betydande kvantiteter kunde utnyttjas för utfodringsändamål. Även härvidlag är nuläget betydligt sämre. Vallodlingens starka tillbakagång utgör en försvagning av livsmedelsberedskapen, eftersom fodret från vallen i ökad utsträckning har ersatts med importerat oljekraftfoder. När man känner till dessa förhållanden är det omöjligt att förstå hur, såsom skett, framträdande socialdemokrater kan stå upp och plädera för en ytterligare sänkning av självförsörjningsgraden på livsmedelsområdet. En sådan politik, kombinerad med nedskärningar även på övriga områden inom försvaret, måste anses som i hög grad obetänksam. Förutom att de strukturella förändringarna inneburit att vi i högre grad än tidigare är beroende av import har också koncentrationen till . färre och större produktionsenheter gjort oss mycket mera sårbara. Problemet accentueras ytterligare av att stora och viktiga industrier oftast är förlagda till områden, som även av andra skäl kan betraktas som förstahandsmål för en angripare. Dessa förhållanden berörs också i försvarsutredningens betänkande, där man på punkt efter punkt påpekar de svårigheter i form av ökad sårbarhet, långa transporter, minskad lagerhållning och ökat importberoende som blivit följden av strukturrationaliseringar och koncentrationsprocesser. É Med detta vill jag inte ha sagt att strukturella förändringar är av ondo eller att vi skall i så hög grad planera vårt samhälle för funktionsduglighet i krig eller vid avspärrning att det inte kan fungera på ett tillfredsställande sätt i fredstid.

En decentralisering av bebyggelse, industri och administration har vi inom centerpartiet kämpat för under lång tid, liksom vi velat behålla ett livskraftigt jordbruk över hela landet. Våra argument för en sådan politik har huvudsakligen varit helt andra än försvarspolitiska, men i den här debatten vill jag ändå peka på det stora värde som denna politik har även ur försvarspolitisk synvinkel.

Fru talman! Först några randanmärkningar till vad som hände för en stund sedan. Försvarsministern fick då en fråga från herr Bohman om han kunde ge exempel på ett alliansfritt land som hade sänkt sina försvarskostnader. Frågan ställdes med anledning av att försvarsministern hade frågat — kanske i debattens yra — om Sverige skulle vara det enda land som inte sänkte sina försvarskostnader. Herr Virgin har redan åberopat tabellen från SIPRI i Stockholm.

Det ger ju en viss relief åt försvarsministerns uttalande. — Öststaterna är inte med här. De är inte särskilt alliansfria, och dessutom är ju deras stegringar bekanta. Statsministern förde ett resonemang som, om man drar ut konsekvenserna av det, innebär att inget parti som hävdar en annan mening än socialdemokraterna i försvarsfrågan, penningmässigt sett, har rätt att därefter göra några invändningar mot den socialdemokratiska skattepolitiken. Det är ju ett fullständigt horribelt resonemang, och jag tror inte att man behöver spilla många ord på det. Sedan, fru talman, var det min avsikt att här närmast dröja vid säkerhetspolitiska frågor. Efter de många debattomgångarna under dagens lopp — fyra fem stycken tror jag det har varit — skall jag inte fullfölja denna avsikt utan i stort sett lämna detta åt sidan. Jag kan göra det med så mycket större skäl som — i kronologisk ordning — herrar Virgin, Wedén och Bohman har behandlat dessa frågor och gjort det med sådan skärpa och tydlighet att ytterligare utvikningar på ämnet skulle bli broderier. Kanske jag i alla fall med några ord får kommentera de senaste dagarnas händelser. Det är ju fyra skäl som åberopas för den s.k. avspänningen — till vilken del den är reell eller icke reell lämnar jag för ögonblicket därhän. Det första skälet är öst-västavtalen. Herr Bohman har belyst vilken bräcklig grund som dessa vilade på när beslutet fattades. 113 Det andra skälet är den planerade säkerhetskonferensen. Om denna är att säga att den ju icke har nått det egentliga förberedelsestadiet ännu. Om den blir av — vilket mycket tyder på — i Helsingfors i höst är det en lång väg att vandra innan man kommer till realiteter, och det är ytterst ovisst om konferensens dagordning skall uppta frågan om rustningsbegränsning i någon form.

Att därmed också följer en ökad rörelsemöjlighet på flankerna är rätt självklart. Det tredje skälet som åberopas är nedrustningskonferensen i Genéve. På den punkten har jag det så mycket lättare som jag kan hänvisa till vad den svenska delegationens i Genéve med rätta uppskattade chef har sagt inom och utom denna kammare, senast i samband med konferensens tioårsjubileum. Hon konstaterade då att de resultat som hade uppnåtts var nästan lika med inga samt att under de tio år som konferensen sammanträtt har utgifterna för försvaret i olika länder ständigt ökat. Jag hänvisar till ett anförande som hon höll i Oslo den 2 maj, där hon säger att nu tar rustningsansträngningarna i anspråk resurser som motsvarar den totala bruttonationalprodukt som den fattiga hälften av mänskligheten disponerar, och att facit av operationen — hon menar alltså de tio åren — knappast ger någon anledning till glädjeyttringar. Det fjärde och nyaste skälet är det s.k. SALT-avtalet, som har blivit föremål för ganska uppskattande kommentarer, inte minst i Sverige. Jag har en ledande artikel ur en tidning framför mig som slutar med att SALT-avtalet är ”en symbolisk gest” men att ”i dagens värld är t.o.m. detta ett framsteg”. Man konstaterar samtidigt att de svenska kommentarerna har slagit över i ren blåögdhet. Man skriver vidare i denna tidning, Arbetet: ”Ändå rör det sig i grund och botten främst om illusionism på högsta diplomatiska nivå. Det som skett är, att supermakterna efter fem års diplomatiska trevare och två års verkliga förhandlingar — under vilka kapprustningen har pågått med rasande fart — har lyckats sluta ett avtal om de strategiska vapnen, som spar pengar åt dem, som får båda parter att se sympatiskt fredsvänliga ut, men som inte på minsta sätt minskar deras mardrömslika resurser att förinta både varandra och resten av världen på samma gång. Avtalet ger till och med utomordentligt goda möjligheter till fortsatt upprustning. Supermakterna slipper nu kappas om att installera antirobotsystem — som de ändå inte trodde skulle bli effektiva. De behöver inte heller under fem år framåt tävla om att bygga nya interkontinentala robotar — vilket inte heller var nödvändigt, eftersom man nu i första hand satsar på att utveckla robotar med flera styrbara kärnladdningar ombord. I själva verket tycks SALT-avtalet vara genomsyrat av samma princip, som har gått igen i alla de blygsamma rustningsbegränsande åtgärder mänskligheten hittills har fått uppleva. Det stoppar formellt utvecklingslinjer, som militärerna ändå inte tror så mycket på, och lämnar fältet Detta skrivs alltså i tidningen Arbetet, gårdagens nummer. Måndagen den Det kan ställas i motsats till Aftonbladet, som under samma gårdag 29 maj 1972 sökte kombinera Moskva och Stockholm. Stockholm var i detta fall riksdagsdebatten i dag. Sedan är det så ovanligt med poesi i kammarens protokoll, att jag skall be att få läsa in en mer poetisk kommentar till samma händelse i Moskva. ”Ett historiskt ögonblick”, av skalden Kajenn. När varje supermakt har fyllt sitt lager till brädden med raketer, krut och smällare då vill den framstå i försonlig dager och önskar utan tvivel verka snällare. Då är det dags för pakter och fördrager och tid att vara något rationellare. Sov gott, o värld, och må din dröm bli fager! Nu räcker dynamiten i din källare. Jag tror att det är föga realistiskt att sätta sina förhoppningar till just dessa händelser. Det kan hända att det blir en trend av avspänning i världen, men än så länge kan vi knappast basera våra försvarsbeslut på sådana förmodanden och förhoppningar, allra minst här i Sverige.

I Bryssel, där detta bekantgjordes i onsdags, framhöll också den engelske försvarsministern att det fanns all anledning varna mot de förföriska utsikterna till avspänning, som han sade. Hur läget är i Östersjön vet väl varje ledamot av denna kammare, den aktivitet som där utvecklas och det starkt ökade betonande av marin och flyg som där äger rum, vartill kommer också de ständigt påfyllda resurserna av landstigningsfartyg. I enlighet med mitt löfte till fru talmannen skall jag inte fördjupa mig mer i säkerhetspolitiken, utan jag skall bara sluta med att i några punkter sammanfatta en del av de oförenliga ståndpunkterna inom socialdemokratin. Det skulle kunna bli en mycket lång katalogaria, men det får det inte bli. Som jag sade skall det bara bli några punkter. 1. Man prisar det nya planeringssystemet, samtidigt som man redan under första året då det tas i bruk går ifrån det. Programplanerna skulle, heter det, anpassas till perspektivplanerna och kommande års budgeter till programplanerna. Detta har icke skett. 2. Hur skall man kunna förena tesen om att hela landet skall försvaras med principer som lägger tonvikt på djupförsvar i förhållande till initialförsvaret? Diskussionerna om Skåne och Gotland — man kunde ta med många fler landsändar — måste här bringas i erinran. Försvarsutredningens ordförande, herr Lange, har på s. 228 i utredningens betänkande framlagt ett nivåförslag, enligt vilket undre gränsen ligger något över nivån M 3 och övre gränsen inte överstiger genomsnittet av de två nivåer överbefälhavaren betecknat som M 1 och M2. I betänkandet står: ”Planeringen de närmaste åren får förutsättas anpassad härtill.” Nu försvarar herr Lange med samma glada mod en nivå som ligger något över M 4. Det är bra gjort. Märker han inte själv, hur fel han har hamnat? När talet kommer in på de inte helt och i tid förutsedda kostnaderna, beräknade till över I miljard kronor, säger herr Lange att han skulle vilja granska dessa siffror. Det sade han faktiskt i försvarsutredningen redan i höstas, när man började ana åt vilket håll det skulle luta men inte förstod hela den hemska sanningen. Han har inte kommit längre i sitt granskningsarbete sedan i höstas, och vi är dock framme i maj nu. Det tycker jag är en ganska långsam takt i detta granskningsarbete, framför allt av en försvarsutrednings ordförande. Skillnaden mellan uppfattningarna är inte så stor, säger försvarsminister Sven Andersson. Samtidigt söker han, nästan i samma mening, motivera varför han och hans parti inte på allvar sökt komma till något samförstånd med någon del av oppositionen på den borgerliga sidan. Här kommer jag — och jag skall avsluta mitt anförande med det, fru talman — in på vad som är den största besvikelsen vid behandlingen av försvarsfrågan inför och i samband med detta års riksdag. Det är naturligtvis det faktum att socialdemokraterna har valt att låta årets försvarsbeslut bygga på ett kommunistiskt röstunderlag. Det måste vara en besvikelse, inte minst för alla dem som under decennier med beundran och respekt följt hur socialdemokrater ute på arbetsplatser samt i politiska klubbar och organisationer just i polemik med vpk har kämpat för ett effektivt svenskt försvar och för insikt om försvarsfrågans betydelse för landet och folket. Vad skall alla de som följt denna debatt tro, när de nu finner att socialdemokratin vill basera sitt beslut på kommuniströster? Det går inte, som herr Sven Andersson och även herr Bengt Gustavsson försökte göra, nämligen att jämställa en kommunistisk medverkan i försvarsbeslutet med en kommunistisk medverkan i ett beslut t.ex. i fråga om socionomutbildning. Det är två oförenliga ting. Vpk har inga platser i försvarsutskottet och utrikesutskottet. Det konstaterandet säger väl i sig självt vari skillnaden ligger.